Herr talman! Frågan om utsättande av rådjur på Gotland har ju behandlats så sent som hösten 1987, i samband med arbetet på den nya jaktförordningen. Då fann man inte att det fanns särskilda skäl mot en utplantering på Gotland. Hittills har det inte kommit fram några nya omständigheter som skulle motivera en förändring. Men, som jag säger i mitt svar: skulle det komma fram nya omständigheter utöver dem som värderades hösten 1987, så är jag självfallet beredd att medverka till de författningsändringar som i så fall behövs. Bakgrunden till att man 1987 ansåg att rådjuret skulle kunna leva på Gotland utan att på ett negativt sätt konkurrera med andra djur var delvis en bedömning av de djur som finns där; t.ex. fåren är beroende av andra biotoper än rådjuren. Rådjur finns ju i resten av Sverige och är väl tålda av jordoch skogsbrukare. Några sakliga skäl mot en inplantering fann man som sagt inte den gången, men skulle det komma fram nya omständigheter får vi ta ställning på nytt.

Herr talman! Jordbruksministern tar här upp en fråga som har varit diskuterad förut, nämligen hur lamm och rådjur går ihop — Gotland är ju Sveriges lammtätaste landskap. Man har hävdat att inte bara lammen utan faktiskt också lammstängslen är en fara för rådjuren. De konkurrerar om marken på ett helt annat sätt än de skulle göra på annat håll. — Jag kanske skulle tillägga, herr talman, att ”lamm” i en gotlännings mun är detsamma som får. Jag kan inte riktigt lämna trafikproblemen. Egentligen skulle man kunna säga så här: En enda allvarlig trafikolycka onödigtvis räcker faktiskt för att motivera att man inte skall göra någon utplantering. Under fjolåret rapporterades 87 viltolyckor i landet — utom med älg huvudsakligen med rådjur. Polisen räknar med att ungefär hälften rapporteras. Dessutom tillkommer de olyckor som sker utan personskador. Jag gläder mig åt att jordbruksministern är beredd att titta på det här, och jag tror att vi kommer att återkomma i denna fråga.

Herr talman! Rune Thorén har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta mot dopning av hästar och för att de regler som finns härom skall följas. Han har vidare frågat om jag har för avsikt att ta initiativ i denna fråga såväl nationellt som internationellt. Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får enligt djurskyddslagen inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament. Det ankommer på lantbruksstyrelsen att ange vilka åtgärder som omfattas av detta förbud. Lantbruksstyrelsen håller på att utarbeta föreskrifter till djurskyddslagen om vilka konkreta åtgärder som skall omfattas av bestämmelserna om dopning m.m. Föreskrifterna beräknas vara klara i början av nästa år. För att få en fungerande djurskyddslag krävs en fungerande tillsyn. Lantbruksstyrelsen har efter regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till hur tillsynen enligt lagen skall ordnas och förstärkas. Lantbruksstyrelsen föreslår bl.a. att en grupp särskilt utbildade veterinärer, som lyder direkt under lantbruksstyrelsen, skall kontrollera hästtävlingar. Förslagen remissbehandlas nu. Djurskyddslagen har blivit mycket uppmärksammad internationellt. Det är min förhoppning att andra länder kommer att följa Sverige och anta motsvarande djurskyddsregler. Jag förutsätter samtidigt att också landets hästsportorganisationer verkar internationellt för att hindra både dopning och andra åtgärder som är oacceptabla från djurskyddssynpunkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Hellström för det positiva svaret på en så negativ fråga som det här gäller. Jag blev, tillsammans med många andra, ganska besviken när vi vid årets olympiska spel såg hur den ene efter den andre fick träda åt sidan beroende på att vederbörande var dopad. Då får man ändå komma ihåg skillnaden: där var det fråga om folk som av egen fri vilja dopade sig för att tjäna mera pengar; i det här fallet är det fråga om att man utnyttjar djur. Därför är det så viktigt att den djurskyddslag som vi har följs och att detta verkligen följs upp. Jag tillhör själv dem som ibland via TV, ibland direkt på Scandinavium i Göteborg, njuter av dessa tävlingar, och jag är tacksam för att jordbruksministern efter vad jag förstår ämnar följa upp frågan. Jag hoppas också att det som massmedia har gjort under den senaste tiden, när man fokuserat frågan, likaså kan medverka till att de av sportens företrädare som ägnar sig åt sådant här — jag är helt medveten om att det inte på något sätt är allmänt förekommande — får sig en allvarlig tankeställare och att den uppföljning som kommer att ske blir av sådant slag att man verkligen kan komma till rätta med dessa avarter inom hästsporten. Än en gång: tack!

Herr talman! Rolf L Nilson har frågat miljöoch energiministern om hon är medveten om hotet mot den sydsvenska ädellövskogen, och i så fall vilka åtgärder hon tänker vidta för att få stopp på avverkning och granskogsplantering. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. ” Enligt ädellövskogslagen får man inte vidta sådana åtgärder i ett ädellövskogsbestånd att dess egenskap av ädellövskog förloras. Efter slutavverkning skall ny ädellövskog anläggas på området om inte länsstyrelsen har medgett undantag eller föreskrivit att ett nytt ädellövskogsbestånd skall anläggas på annat ställe. Slutavverkningen får inte påbörjas innan skogsvårdsstyrelsen har lämnat sitt tillstånd, och plantering med annat trädslag, t.ex. gran, får bara ske med länsstyrelsens tillstånd. Lagen syftar alltså till att bevara ädellövskogen genom ett aktivt ädellövskogsbruk. Om länsstyrelsen av naturvårdsskäl vill stoppa en avverkning helt, får den tillämpa naturvårdslagens bestämmelser om naturreservat. Markägaren får upp till 80 20 statsbidrag till planering och röjning av ädellövskog. Detta år har det anvisats 8 milj.kr. för ändamålet. Det finns mot den här bakgrunden inte något hot mot ädellövskogens framtid. Arealen ädellövskog minskar inte. Bakgrunden till de tidningsuppgifter som Rolf L Nilson hänvisar till i sin fråga är enligt vad jag har fått veta ett par fall i Hallands län av felbedömning eller missuppfattning mellan myndigheten och markägaren. I ett fall har en anmälan till åklagare gjorts för otillåten avverkning. Något hot mot den svenska ädellövskogen innebär detta inte. Men självfallet är det så, att ädellövskogslagen skall följas. Med ett förtroendefullt samarbete mellan myndigheterna och information till markägarna underlättas detta.

Herr talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för svaret. Tyvärr är det inte ett svar som kan glädja den som är intresserad av ädellövskogen ur naturvårdssynpunkt. Det ironiska här är att två myndigheter som skall samarbeta när det gäller bevarandet av den svenska ädellövskogen — i första hand den sydsvenska — inte gör detta. Åtminstone upplever tjänstemän vid de naturvårdande myndigheterna och på länsstyrelsen i Halmstad det hela så, att deras ambitioner beträffande bevarandet av ädellövskogen motarbetas av skogsvårdsstyrelsen. Man delar inte jordbruksministerns uppfattning, dvs. att ädellövskogen inte skulle vara hotad och att beståndet av ädellövskog inte minskar. Tvärtom säger man att det inte är fråga om några enstaka händelser i Hallands län som kan bortförklaras som missuppfattningar. I stället finns det indikationer på att samma saker händer i både Skåne och Blekinge. Redan vid en studie av förarbetena till lagen uppstår misstanken att det är svårt att få ett samarbete att fungera. En tydlig konflikt framträder nämligen mellan skogsvårdsstyrelsens intressen — i första hand när det gäller ett effektivt och ekonomiskt givande skogsbruk — och de naturvårdande myndigheterna. Vidare har det rests krav på att hela ansvaret för en bevarad ädellövskog skall ligga på länsstyrelserna. Jag upprepar min fråga till jordbruksministern, eftersom det finns mycket som talar för att ädellövskogen verkligen är hotad: Har jordbruksministern några konkreta förslag till åtgärder för att undanröja nämnda hot eller för att lugna upprörda tjänstemän vid våra naturvårdande myndigheter?
Herr talman! Rolf L Nilson säger att det finns mycket som talar för att ädellövskogen är hotad. Men han har inte framfört något skäl för att så skulle vara fallet. Jag menar att han har fel. Ädellövskogen är nämligen inte hotad. Ädellövskogslagen, som är tämligen ny, ger ett väsentligt förstärkt skydd. Dessutom tillkommer, som sagt, statsbidragen för plantering och skötsel av ädellövskog. Arealen ädellövskog i Sverige minskar således inte. Det har, som jag nyss sagt, inte framförts något konkret bevis för att gjorda påståenden är riktiga. Jag kan hålla med om att det i Hallands län pågår en, förvisso, olycklig debatt mellan representanter för två myndigheter om vad som är verklighetsbilden i några fall. I ett av fallen har skogsvårdsstyrelsen gjort en anmälan till åklagare. Det är inte bra att den typen av diskussioner fortsätter mellan representanter för olika myndigheter. Dessutom är det inte bra att man inte tar ett ansvar på det regionala planet för att en bättre gemensam bedömning görs. Jag menar att det är viktigt att representanter för de regionala myndigheterna i Hallands län tillsammans, och med det ansvar som åligger dessa, sätter sig ned och gör en bedömning av frågan. Från skogsstyrelsens sida säger man att det pågår en debatt mellan några tjänstemän från bägge myndigheterna. Man menar att det på det regionala planet — det handlar då om myndigheternas ledningar — borde finnas en samverkan i frågan. Det skulle vara till större gagn för ädellövskogens framtid. På den punkten delar jag skogsstyrelsens uppfattning. Sedan kan jag mera allmänt säga till Rolf L Nilson att ädellövskogslagen, som -— vilket jag nyss har sagt — är en tämligen ny lag, ger ett förstärkt skydd. Dessutom är denna lag föremål för utvärdering, inom ramen för den pågående översynen av naturvårdslagen. Det är givet att de fel som uppenbarligen har gjorts i några fall — det gäller t.ex. missuppfattningar i diskussionerna mellan markägare och myndigheter och de fall där anmälan gjorts till åklagare — måste bli föremål för prövning. Men en sådan här debatt kan också utmynna i ett bättre underlag. De två myndigheterna mäter t.ex. på olika sätt. Det som det nu råder en viss konflikt om i Halland är givetvis ändå viktigt som ett underlag för dem som nu gör en utvärdering av ädellövskogslagen. Utvärderingen görs, som sagt, inom ramen för en översyn av naturvårdslagen. Självfallet måste vi vara beredda på förändringar, om det visar sig att lagen i något avseende behöver ändras.
Herr talman! Jag delar jordbruksministerns uppfattning att det är viktigt att de bägge myndigheterna drar åt samma håll, dvs. att skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen samverkar. Men det är också viktigt att man får instrument för att undanröja konfliktorsaker. Jordbruksministern nämnde problemet med att avgöra vad som är ädellövskog. Tjänstemän vid naturvårdsenheten i Halmstad har i det sammmanhanget pekat på att det är ganska enkelt att avgöra den saken, bl.a. genom infraröd flygfotografering av bestånden. Jag vill fråga jordbruksministern om han är beredd att medverka till att man får de ytterligare resurser som eventuellt kommer att behövas. Det är fråga om teknik och personella resurser.
Herr talman! Jag tror inte att vi kan lösa frågan om vilken mätteknik som skall användas när det gäller ädellövskogen. Vad det handlar om är ju att lagen utgår från stammarna — dvs. att det är den procentuella andelen ädellövbestånd i en skog som avgör om skogen skall klassas som ädellövskog. För sådan skog gäller mycket strängare regler än för annan skog. Lagen utgår således från stammarna. Om jag har förstått det hela rätt, innebär den infraröda mätmetoden att man mäter trädkronorna. Men jag tror, som sagt, att det inte lämpar sig att söka en lösning på den frågan här i kammaren.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag vill medverka till att s.k. alternativa metoder genomgående används i stället för djurförsök, om sådana alternativ finns tillgängliga, och till att detta skall prägla de etiska nämndernas arbete. Riksdagen beslöt i våras efter regeringens förslag i propositionen om djurskyddslag bl.a. att djurförsök skall begränsas och att alternativa försöksmetoder skall utvecklas. Regeringen har i den nya djurskyddsförordningen därför föreskrivit att de djurförsöksetiska nämnderna vid prövning av ett ärende skall ta hänsyn till å ena sidan försökets betydelse och å andra sidan lidandet för djuret. Nämnden skall avstyrka att djur används för vetenskapliga ändamål, om det inte kan anses angeläget från allmän synpunkt. Nämnden skall också avstyrka en sådan användning av djur, om det är möjligt att få likvärdig kunskap genom andra metoder. Regeringen har således redan beslutat att de djurförsöksetiska nämnderna skall arbeta med en sådan inriktning som Pär Granstedt efterlyser.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

Det har ifrågasatts om inte djurförsök skall accepteras även då det finns alternativa metoder, om de metoderna bedöms för kostnadskrävande för dem som skall genomföra försöket. Enligt vad jag har hört har det också förekommit att djurförsöksetiska nämnder har godkänt förslag om djurförsök trots att det har funnits alternativa metoder tillgängliga just på den grundvalen. Jag har sett en risk för att det skall uppstå en praxis som kanske t.o.m. någon gång skulle bli kodifierad, där djurförsök godkändes på grundval av att alternativen var för kostnadskrävande. Jag har gjort den bedömningen att både lagstiftningen och förordningen är helt entydiga: finns det alternativa möjligheter att få kunskaper skall de användas, och djurförsök skall inte godtas. Jag uppfattar detta svar som ett klargörande av att det är detta som gäller och att ekonomiska eller andra skäl för att godta djurförsök inte kan åberopas av djuretiska nämnder, om det finns alternativ.
Herr talman! Det var bra att Pär Granstedt tog upp den aspekten. Det är de etiska nämnderna som skall pröva och bedöma varje forskningsprojekt efter riktlinjer som finns i lagstiftningen. Jag förutsätter att nämnderna också kommer att göra det — de måste naturligtvis bedöma alla aspekter. Det är självklart att de inte kan rekommenderas att godkänna astronomiska kostnader, men vid normala kostnadsskillnader skall djurförsök inte accepteras. Pär Granstedt och jag är överens om, som framgår av hans fråga och mitt svar, att om det finns alternativ skall de användas och icke djurförsök. Det finns flera olika nämnder. Jag vill påminna om att centrala försöksdjursnämnden har ansvaret för planeringen av försöksdjursverksamheten i landet, och den skall följa de djurförsöksetiska nämndernas arbete och den praxis som Pär Granstedt just nu talade om när det gäller bedömningen av användningen av försöksdjur.
Herr talman! Jag hoppas att det som jordbruksministern nu sade inte skapar oklarhet igen. Om kostnadssituationen är sådan att alternativen bara är tillgängliga i teorin kanske det går att åberopa skäl för djurförsök, men när man börjar tala om normala kostnadsskillnader avlägsnar man sig från vad som står i lagen och förordningen. Där står det, att om det finns alternativa möjligheter att få samma kunskaper, skall djurförsök inte accepteras. Jag hoppas att det är det som gäller. Det vore kanske bra, efter det senaste inlägget av jordbruksministern, att få entydigt bekräftat att djurförsök inte skall användas om det finns alternativ tillgängliga.
Herr talman! Eftersom Pär Granstedt talar om ett enskilt fall där en nämnd 17 november 1988 nu har prövat ett försök, skall lagtolkningen inte göras av mig, utan den får, Za göras av centrala försöksdjursnämnden, som skall följa den praxis som utvecklas. Jag uttalar mig om hur vi skall se på lagstiftningen, men att här gå in i ett enskilt fall och göra en lagtolkning vore felaktigt av mig.
Herr talman! Nej, jag förväntar mig inte det — jag känner till begränsningarna i riksdagens roll i detta sammanhang. Jag tycker emellertid att det är viktigt att riksdagen som lagstiftare och regeringen som förordningsskrivare är entydiga. Texten är också ganska entydig. Jag förutsätter att det är det som sägs i det ursprungliga svaret som gäller, så att det inte uppstår en situation där man bara räknar kronor och ören och gör ekonomiska avväganden av ett slag som jag inte kan se förutsätts vare sig i lagstiftningen eller i förordningen.
Herr talman! Jag delar Pär Granstedts uppfattning att texten är entydig. Det var också mitt svar. Det var inte jag, utan Pär Granstedt, som började ta upp kostnadsfrågan.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag kan medverka till att en tidsgräns sätts i flyktingärenden och att — när den överskrids — uppehållstillstånd beviljas. Jag har tidigare inför kammaren besvarat liknande frågor, senast den 20 oktober 1988. Med anledning av att antalet asylsökande till Sverige ökat mycket kraftigt har handläggningstiderna för utlänningsärenden hos polisen och invandrarverket kommit att bli väsentligt längre än de mål som angavs i propositionen om invandringsoch flyktingpolitiken. För att komma till rätta med detta problem har regeringen tagit initiativ till ett omfattande lagstiftningsoch reformarbete som syftar till att väsentligt förkorta handläggningstiderna. Målsättningen är att ingen asylsökande skall behöva vänta längre tid än sex månader för att få slutligt besked. Personella och ekonomiska insatser har nyligen gjorts hos såväl arbetsmarknadsdepartementet som invandrarverket och polisen för att redan nu korta ned handläggningstiderna. Vid bedömningen av ett utlänningsärende vägs samtliga omständigheter in i ärendet, såväl politiska som humanitära. I vissa fall kan långa handläggningstider i sig medföra att sådana humanitära omständigheter uppstår, att sökanden får stanna i Sverige. Regeringen tar särskild hänsyn till barnens situation. Som en allmän regel gäller, att om ett barn fått fast anknytning till 7 landet genom att ha gått tre terminer i svensk grundskola, utgör detta ensamt ett tillräckligt skäl för att hela familjen skall få stanna i Sverige. Denna praxis gäller vid beslut beträffande överklagande om utvisning och inte, som jag tidigare redovisat, när regeringen tar ställning i s.k. verkställighetsärenden. Utöver vad jag nu sagt beträffande tiden för barns skolgång, anser jag inte att enbart det förhållandet att en viss tidsgräns överskridits kan utgöra tillräcklig grund för att tillstånd skall beviljas.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag vet att liknande frågor har varit uppe tidigare, men även detta svar får mig att tvivla litet. Först säger invandrarministern att barnen efter tre terminer i svensk grundskola skall få stanna, men i slutet av svaret säger han att han inte anser ”att enbart det förhållandet att en viss tidsgräns överskridits kan utgöra tillräcklig grund för att tillstånd skall beviljas”. Jag har alltså inte fått ett tillfredsställande svar på min fråga. Jag vill påpeka att det inte är Sjöbostämningen som ger sig till känna i de brev man får, utan det är helt andra stämningar. Det är människor som har samlats för att hjälpa flyktingar, som vill att de skall få stanna och som känner till hela familjers tragiska situation. Dessa brev från stora grupper når t.ex. mig, och säkert också andra, exempelvis invandrarministern. Breven kommer från västkusten och Dalsland. Göteborgs invandrarnämnd, där alla partier är representerade, vill att alla de flyktingar skall få stanna som har asylsökande som grund för flyktingstatus och börja från noll, för att tiderna verkligen skall kunna förkortas. Jag ömmar naturligtvis särskilt för barn, därför att det är viktigt för framtiden. De svenska barn som går i klasser med barn som utvisas får sin tro på myndigheter och humanitet rubbad. Det är farligt att barn fostras till en cynisk attityd, därför att de mister tron på humanitet och hjälpsamhet.
Herr talman! Låt mig först säga att alla asylsökande som har flyktingskäl får stanna. De får stanna på flyktingskälen. Vad Ragnhild Pohanka tar upp är om en tidsgräns skall sättas som ger även andra rätt att få stanna i Sverige efter att ha uppnått en viss tidsgräns. På den punkten är mitt svar utomordentligt klart och tydligt. När det är fråga om barn som har gått i svensk grundskola i tre terminer och regeringen handlägger ett utvisningsärende, då gäller denna tidsgräns. Det gäller inte i s.k. verkställighetsärenden, och jag har utförligt i kammaren redovisat orsakerna till detta. Det gäller inte heller vuxna, utan det är enbart när det gäller barn som det i praxis har införts en tidsgräns. Jag är för dagen inte beredd att gå längre i fråga om införandet av sådana här tidsgränser. Det skulle skapa mer problem än det löser.
Herr talman! Jag tackar igen för detta förtydligande. Jag förstår att det inte är läge att ändra på praxis. Det är för svårt att göra det när det gäller en enkel fråga, men även vuxna människor får många gånger sitt liv spolierat och får vandra ut och in på olika psykavdelningar. Man borde kunna utsträcka Prot. 1988/89:26 bestämmelsen att gälla även för vuxna, men jag begär inte det i min fråga. 17 november 1988 Det handlar ofta om att man bränner sina skepp när man flyr till et IA främmande land, och det kan vara svårt att komma tillbaka. Jag är nöjd för dagen och tackar för svaret.
Herr talman! Låt mig bara tillägga att när det gäller humanitära skäl behandlas dessa precis som jag sade i mitt svar, men frågan gällde en tidsgräns i sig. Avslutningsvis vill jag inbjuda Ragnhild Pohanka att delta i den interpellationsdebatt om flyktingpolitiken som skall äga rum på måndag. Då får jag tillfälle att utförligare redovisa den. Jag menar nämligen att den är utomordentligt generös. Vi bedriver en omfattande flyktingpolitik i vårt land som innebär att vi är ledande i Europa. Den bild av en inhuman flyktingpolitik som så ofta skapas genom skildring av enskilda ärenden är icke en rättvisande bild av svensk flyktingpolitik i dag.

Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om nuvarande praxis kommer att förändras när det gäller att beakta barns skolgång vid bedömningen av möjligheten för familjer att få stanna i Sverige. Svaret på frågan är nej.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

Men om jag skall vara nöjd eller inte beror på hur man kommer att tillämpa praxis i fortsättningen. Om det är så att treterminsgränsen är en fast gräns, är det inte särskilt bra. Jag anser att den behöver omprövas. Min fråga grundar sig givetvis på ett konkret fall. Det är vanligt att det är så även om vi inte får diskutera enskilda fall i denna talarstol. Det här gällde en chilensk familj, där barnen hade gått tre terminer i skolan så när som på några veckor, när utvisningsbeskedet kom. Givetvis överklagar man i den situationen, och barnen har nu hunnit gå snart fyra terminer i svensk skola. Jag vill också säga att besked nu har kommit att just den familjen får stanna i Sverige. Men det finns många familjer som just nu är i en liknande situation, dvs. att barnen nästan har uppfyllt treterminskravet när utvisningsbeskedet kommer. Jag vet också att det beror på de långa handläggningstiderna, som man nu försöker komma till rätta med vid invandrarverket, men det kommer förmodligen att dröja en viss tid ännu, och därför vore det bra om man inte 79 strikt tillämpade treterminskravet. Även om det är ett par veckor kvar har barnen hunnit rota sig. Jag tror att det vore bra om man kunde tillämpa denna tidsgräns även för förskolebarn och införa liknande bestämmelser när det gäller barnomsorgen i övrigt.
Herr talman! Varje tidsgräns som uppställs skapar gränsproblem. Om man då inte respekterar tidsgränsen uppstår nya tidsgränser och nya diskussioner. Jag menar att vi bör hålla så strikt som möjligt på den tidsgräns som har införts. Denna praxis började tillämpas våren 1987. Den innebar en kraftig liberalisering av flyktingpolitiken i detta hänseende, och jag är för dagen inte beredd att införa någon ny tidsgräns.
Herr talman! Jag är medveten om att vi behöver regler och gränser när det gäller vår flyktingpolitik och invandrarpolitik. Men i vissa fall kan dessa gränsdragningar verka oerhört inhumana. Man säger att ett barn som har gått tre terminer i svensk skola har hunnit rota sig och att det skall vara skäl för att få stanna kvar. Det är bra. Men borde man inte kunna tillämpa denna bestämmelse litet mer flexibelt, t.ex. att barn som går tredje terminen i svensk skola skulle få stanna i Sverige av humanitära skäl? Det måste te sig oerhört hårt och omänskligt, när det är någon eller några veckor kvar tills man har uppnått treterminskravet, att bli utvisad. Vi måste ändå sätta barnen i första rummet, och det är väl just det som har varit meningen med treterminsgränsen. Då anser jag att vi borde ha råd att vara så generösa att vi inte tillämpar kravet strikt.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att bryta upp beslutet rörande förbud mot dubbdäck för tunga fordon samt ompröva den förkortade dubbanvändningstiden för bilar. Trafikutskottet och riksdagen hade inget att invända mot dessa förslag. Trafiksäkerhetsverket har därefter ändrat sina föreskrifter. För personbilar och andra lätta fordon innebär ändringen att dessa fordon inte får använda dubbdäck under tiden första måndagen efter annandag påsk t.o.m. den 31 oktober. Denna huvudregel har dock ett viktigt undantag. Undantaget anger att dubbdäck får användas även under denna tid om det råder eller förutses vinterväglag och det därvid är motiverat att använda dubbdäck. Utryckningsfordon är undantagna från dessa föreskrifter om dubbdäck. För övriga fordon kan verket besluta om undantag. Bakgrunden till trafiksäkerhetsverkets föreskrifter är främst att beläggningsskadorna på vägarna har ökat mycket kraftigt med åtföljande trafiksäkerhetsproblem, bl.a. risker för vattenplaning till följd av spårbildning. Den del av beläggningsskadorna som orsakas av dubbar kan uppskattas till ca 400 milj.kr. per år. Vägslitaget är särskilt markant under våren. Vinterväglag är dock sällan vare sig omfattande eller långvarigt under oktober och april. Med hänsyn härtill bedömdes användningstiden för dubbdäck kunna kortas utan att trafiksäkerheten blir eftersatt. Då påsken innebär en av årets trafiktoppar är det lämpligt att låta denna tid ligga inom dubbdäcksperioden. Avsikten med den förkortade dubbdäckssäsongen är att få en så bra säkerhet som möjligt under hela året. Vad gäller tunga fordon är dessa normalt inte utrustade med dubbdäck. Syftet med förbudet är att förhindra att dessa i framtiden utrustas med dubbdäck. Om även den tunga trafiken börjar använda dubbdäck kommer nämligen beläggningsslitaget att bli oerhört omfattande och medföra betydande trafiksäkerhetsrisker för övriga trafikanter. I det uppdrag som regeringen i augusti gav till trafiksäkerhetsverket och vägverket angavs bl.a. att verken gemensamt skulle utreda möjligheterna att kraftigt minska det beläggningsslitage som orsakas av dubbdäcken. Verken skall utgå från det handlingsprogram som dessa verk tillsammans med statens vägoch trafikinstitut överlämnade till regeringen i juni 1987. Utredningen skall också omfatta förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa förbud mot dubbdäcksanvändning för fordon på hela eller delar av vägnätet samt möjligheten att utnyttja ekonomiska styrmedel för att minska användningen av dubbdäck. Utredningen skall även belysa hur olika åtgärder inverkar på trafiksäkerheten. En jämförelse skall också göras mellan dubbdäcks och andra vinterdäcks trafiksäkerhetseffekter samt kostnader för beläggningsslitage för såväl normala vintrar som vintrar med extrema nederbördsförhållanden. Detta utredningsuppdrag inkl. förslag till de författningsändringar som behövs skall redovisas till regeringen före den 30 juni 1989. Regeringen är således inte beredd att riva upp det beslut som fattats om förkortad användningstid för dubbdäck för lätt trafik. Jag anser att vi dels bör utvärdera den förkortade dubbanvändningstiden efter denna vintersäsong, dels bör invänta resultatet av trafiksäkerhetsverkets och vägverkets utredningsuppdrag till nästa halvårsskifte. Först därefter finns det underlag för ställningstagande till eventuella ändringar i gällande regler. De bestämmelser som nu gäller för dubbdäck syftar till att få en så trafiksäker situation som möjligt över hela året. Spårbildning innebär ju, som Karin Israelsson säkert känner till, en betydande risk för vattenplaning med svåra olyckor som följd.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Beslutet att förbjuda dubbdäck under oktober månad samt att förkorta användningstiden så att den gäller fram till påsk har med rätta orsakat protester. Några frågor som ställts med anledning av beslutet vill jag gärna upprepa i denna kammare. Enligt rapporter från länder som har förbud mot dubbdäck har man insett att spårbildningen har andra orsaker. I Tyskland har dubbdäck varit förbjudna i tio år. Man har inte lyckats få bort spårbildningen i vägbanan, och vinterväghållningen är fortfarande lika dyr. I Danmark är vägnätet mindre än i Sverige, man har mildare klimat, Prot. 1988/89:27 nästan aldrig blixthalka, och 5 26 av bilisterna använder dubbdäck. Trots 18 november 1988 detta slits vägarna hårt under vinterhalvåret. Kostnaden motsvarar 300 miljoner i svenska kronor räknat. Detta talar emot att dubbdäcken skulle vara den enda boven i vägslitagedramat. Orsakerna verkar i stället vara andra. Den ökande tunga trafiken måste ge skador på vägar som inte är dimensionerade för denna tilltagande påfrestning. Alltför många transporter överförs från järnväg till landsväg. Ett exempel är mitt eget hemlän. Malmen från Laisvall har tidigare transporterats via inlandsbanan och ner mot Rönnskär med järnväg. Nu överges detta transportsätt. Samma sak gäller alla de timmertransporter som tidigare gått på inlandsbanan men som nu kommer att gå via landsvägsnätet. Jag är helt övertygad om att vägkvaliteten kommer att påverkas. Varför förespråkar då jag dubbanvändning? Jag vet som mångårig bilist, som fått lov att köra i alla väglag, vad det innebär av trafiksäkerhet att använda däck med dubb. Blixthalkan på hösten som kommer innan snön har kommit är farlig, liksom den halka som uppstår under våren. Då är dubbdäcken ett bra skydd. Med nuvarande bestämmelse blir det helt godtyckligt när däcken skall skiftas, åtminstone för oss som bor i de norra delarna av landet. Men jag kan försäkra att alla bilar som kör på krokiga, halkiga vägar med skolelever och med transporter av gods till gårdar som ligger utspridda såsom är fallet i lantbrukartrakter av Östergötlands karaktär, behöver dubben som extra säkerhet under just de perioder som förbudet gäller. Att sätta gränsen vid påsk förefaller också ologiskt. Påsk infaller enligt ett bestämt schema som beror på månen. I år inföll påsken under den första veckan i april, vecka 13. 1989 kommer påsken att infalla i vecka 12 och 1990 i vecka 15. Dessutom tillbringar allt fler människor påsklovet i fjällen och kommer dit på påskafton. Då får de ha dubbdäck, men när de åker hem veckan efter påsk är dubbdäcken förbjudna, både för dem och för dem som bor på orten. När det gäller trafiksäkerheten visar en finländsk studie att olycksfallen ökar med 10 96 om man kör utan dubbdäck. Redan nu inträffar i Sverige 650 dödsolyckor varje år. Det skulle enligt denna undersökning betyda att flera skulle dö eller skadas i trafikolyckor genom detta beslut. Att försöka reparera vägslitage genom att införa förbud mot dubbdäck måste vara fel sätt när det är mera resurser till vägunderhåll som behövs. När det gäller den tunga trafiken antar jag att busstrafiken i Norrlands inland räknas dit. De busschaufförer jag talat med anser att de får stora svårigheter att klara sitt arbete om de inte får använda dubbdäck. De har mycket pressade körturer, många har prövat odubbade däck, men det har inneburit svårigheter att klara t.ex. branta backar som varit isbelagda. De har dessutom utgjort en stor säkerhetsrisk, då de inte kunnat bromsa tillräckligt effektivt i utsatta positioner. Älgar och renar använder sig också av våra vägar. Särskilt under höst och vår behövs dubben, men även under vintern på snöföre, där dubben absolut inte kan nöta på asfalten, som ju är täckt av snö. 89 Salt används inte på dessa vägar. För något år sedan rekommenderades även ett minsta mönsterdjup på däck med 1 mm. Det verkar inte logiskt att ersätta dubbdäck med däck som kan ha ett mönsterdjup på bara I mm. Man borde kräva 3 mm. Då undviker man vattenplaning, man förkortar bromssträckan och man blir betydligt säkrare i trafiken. Sammanfattningsvis anser jag att det finns ett visst cyniskt hopp att denna vintersäsong skall visa på det olyckliga i att förbjuda dubbdäck när de behövs och tillåta slitna däck som ger säkerhetsrisker. Bristen på underhåll får aldrig betalas med att vi offrar människoliv på våra vägar. Det är positivt att i svaret höra att utvärdering skall ske av denna första säsong och att man inväntar resultatet av den utredning som pågår. Jag hoppas att det blir en inlaga där omtanken om trafiksäkerheten får råda. Nu vet man aldrig i förväg hur vintervädret blir, det kanske inte blir någon extrem vinter. Jag hoppas för min och mina medtrafikanters skull att beslutet innebär en återgång till de gamla reglerna. Enligt vägverket är eftersläpningen på det statliga vägnätet när det gäller underhåll 4,6 miljarder kronor. Detta skall då ställas i relation till den snabba ökningen av trafiken, som jag inledningsvis redogjorde för. Enligt gjorda prognoser har man räknat med en enprocentig ökning varje år fram till år 2000. År 1986 ökade trafiken med 6 Z6 och 1987 med 5 90. Så ser verkligheten ut. Då är det en felsatsning att förbjuda dubbdäck och tro att det skall hjälpa. Detta borde ha stått klart innan det olyckliga beslutet fattades. Jag hoppas att förnuftet får råda och att dubbdäcken får finnas kvar.
Fru talman! Jag har inte hävdat, och jag har inte hört någon annan göra det heller, att dubbdäcken skulle vara den enda orsaken till den ökade förslitningen av vägnätet och till spårbildningen. Det finns säkert flera orsaker. Men jag känner mig ganska övertygad efter de redovisningar som gjorts om att dubbdäcken är en starkt bidragande orsak till förslitningen. Men vi i Sverige är inte ensamma om att göra den erfarenheten. Det har ju föranlett norrmännen att göra motsvarande ändring, alltså att förkorta dubbdäckssäsongen. Jag tror att klimatförhållandena i Norge är mera jämförbara med våra än vad de är i exempelvis Danmark, som Karin Israelsson åberopade. Jag hävdar alltså inte att dubbdäcken är den enda orsaken, utan trafikökningen har naturligtvis bidragit, och själva beläggningens utformning kan också vara en orsak till att det uppstår spårbildning. Alla dessa komponenter måste man naturligtvis framöver undersöka för att vi skall få så trafiksäkra vägar som möjligt, för det är ju den gemensamma utgångspunkten för alla dessa åtgärder. Jag har under den tid jag sysslat med dessa ting blivit mer och mer övertygad om att det sällan, när vi talar om trafiksäkerhet, finns en enkel orsak till problemen, och lika sällan finns en enkel lösning på problemen. Ofta är det fråga om en kombination av åtgärder som skall till för att vi skall få säkrare trafik. Karin Israelsson betonade, och det vill jag också gärna göra, att det skall göras en utvärdering av förändringen för att se vad den har gett för resultat. Det finns ingen anledning att göra några slutgiltiga omdömen förrän vi har sett utvärderingen och de ytterligare förslag som de trafikansvariga myndigheterna kan komma med. När Karin Israelsson menar att detta skulle vara oförnuftigt vill jag ändå sätta ett frågetecken. Förkortningen av dubbdäckssäsongen är ju ingenting som regeringen har hittat på eller ensam föreslagit. Förslaget fanns med i den trafikpolitiska propositionen, och en praktiskt taget enhällig riksdag står bakom beslutet. De synpunkter som kom till uttryck vid riksdagsbehandlingen var snarare att man ville gå längre och ifrågasätta dubbdäcken över huvud taget. Så långt har inte regeringen gått, utan vi har sagt att vi prövar nu systemet med en förkortad dubbdäckssäsong. Vi hoppas att det skall bidra till en ökning av trafiksäkerheten under hela året och att vi skall bli av med en del av de mycket allvarliga olyckor som vi har fått uppleva på grund av spårbildning och vattenplaning under sommarhalvåret. Målsättningen är att vi totalt skall få en säkrare trafik. Sedan är det klart att man kunde hoppas att Karin Israelsson, när hon interpellerade, hade noterat vad som står i de beslut som gäller. Argumentet om de olika tidpunkterna för påsken är ju inte relevant, eftersom det inte är som Karin Israelsson säger — att trafikanterna kan åka till sina fjällsemestrar med dubbar men sedan måste åka hem utan dubbar. Just med hänsyn till att påsken innebär en trafiktopp är beslutet utformat så att dubbar kan användas under både ditresan och hemresan, för annars skulle det uppstå mycket stora praktiska problem. Därför är det mycket omotiverat att upprepa kritiken på den här punkten — en kritik som möjligen kunde ha varit berättigad i diskussionen innan reglernas utformning hade bestämts. Trafikanterna kan i det här avseendet känna sig trygga i fråga om att få använda sina däck.
Fru talman! Det är en intressant diskussion. Det är bra att det kommer fram att det inte bara är dubbdäcken som orsakar slitage på vägarna. Jag tror att dubbdäcken står för en mycket liten del av det slitage som vi ser och upplever i form av faror som vattenplaning sommartid. Precis som kommunikationsministern säger finns det många andra orsaker. Den tunga trafiken står för de största skadorna, och det vore då motiverat att man, i stället för att använda landsvägstransporter, såg till att det järnvägsnät som vi har och som är väl lämpat för detta också utnyttjades för de tunga transporterna. Då skulle också slitaget på vägarna minska. Men i stället går man i stor utsträckning över från järnvägstransport till landsvägstransport, vilket innebär en ytterligare ökning av slitaget på vägar som kanske inte klarar av det. Den trafikökningen är nog den allra största boven i det här dramat. Mönsterdjupet på däcken är en detalj som har stor betydelse i det här sammanhanget. Förhoppningsvis kunde man se till att det krävdes ett djupare mönster i däcken, vilket skulle ge en bättre säkerhet för trafikanter och medtrafikanter. Jag vet också att trafikpropositionen har gått igenom i riksdagen och att debatten då var mycket enkel — när man bara diskuterade dubbdäcken. Det är ofta så med de beslut som fattas här i riksdagen att alla inte hinner vara med. Det gäller särskilt i den strida ström av propositioner som kom under den period då den trafikpolitiska propositionen lades fram. Det fanns små möjligheter att tränga in i alla detaljförslag. Det är bra att utredningen kommer och att en utvärdering sker av vad som händer under denna säsong. Jag hoppas fortfarande att vi skall få regler som är möjliga att följa. Under hösten har det varit oklart för oss som bor i län som har en tidig vinter när dubbdäck skall få användas. Man kan också tänka sig regler där det görs skillnad på klimattyper. Sverige är ett mycket avlångt land med olika typer av klimat, och att samma regler skall gälla över hela landet är kanske inte det bästa. Det finns alltså anledning att se på hur dessa regler slår.

Fru talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig vad regeringen tänker vidta för åtgärder för att lösa den alltmer krisartade situationen för våra flyktingar, som har uppstått på grund av bostadsbristen? Låt mig först säga att statsrådet Ulf Lönnqvist är den i regeringen som har ansvaret för bostadsfrågorna. Jag vill vidare poängtera att det är kommunernas uppgift att se till att det finns bostäder för kommunernas invånare. Kommunerna har på grund av den rådande allmänna bostadsbristen inte ansett sig kunna ta emot alla dem som fått tillstånd att stanna i Sverige. På längre sikt finns det bara ett verkningsfullt sätt att undanröja detta hinder, nämligen att öka bostadsbyggandet. Kommunerna måste kontinuerligt räkna med invandringen som en faktor i sina bostadsbyggnadsplaner. Det byggs nu långt fler lägenheter än för några år sedan. Enligt uppgift ökade bostadsbyggandet med 32 26 under januari—-september 1988, jämfört med samma period 1987. Under januari-september 1988 påbörjades nybyggnad av hus med sammanlagt 34 300 lägenheter. Låt mig vidare få säga att behovet av förläggningsplatser inte bara beror på antalet tillgängliga kommunplatser och tillgången på bostäder utan även på antalet asylsökande. Invandrarverket har räknat med 1 600 asylsökande i månaden. Antalet asylsökande under augusti och september var över 2 000 per månad. Antalet personer som vistas på förläggning är nu ca 13 000. Av dessa har ungefär 3 000 personer fått uppehållstillstånd. Samtidigt finns det ca 1 100 asylsökande i kommunerna som väntar på en plats på en förläggning. Jag utgår ifrån att det ökade bostadsbyggandet på sikt kommer att kunna undanröja de hinder som i dag finns på bostadsområdet. Regeringen har emellertid bedömt att det finns behov av mera omedelbart verkande insatser. I syfte att bidra till en ökning av det kommunala flyktingmottagandet och en minskning av antalet personer med uppehållstillstånd vid invandrarverkets förläggningar fick därför invandrarverket, genom riksdagens beslut efter förslag i den s.k. kompletteringspropositionen (prop. 1987/88:150 bil. 5, SfU 32, rskr. 379), extra medel för att försöksvis, under innevarande budgetår, ge kommunerna viss ersättning för kostnader för genomgångsbostäder för flyktingar med uppehållstillstånd. Syftet med detta är att övergångsvis underlätta för kommunerna att öka sitt flyktingmottagande. Jag vill emellertid betona att det inte är meningen att sådana tillfälliga lösningar skall bli permanenta. Målsättningen måste vara att flyktingen så snart som möjligt får en permanent bostad. Det är ännu för tidigt att se några effekter av denna försöksverksamhet med genomgångsbostäder för flyktingar. Regeringen kommer att följa utvecklingen på området med stor uppmärksamhet. Slutligen vill jag peka på att det i regeringens proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder föreslås åtgärder som syftar till att underlätta för flyktingar att komma i arbete så snart deras arbetsoch uppehållstillstånd är klara. Sådana åtgärder bör också kunna främja möjligheten till utplacering i kommunerna.

Fru talman! Som invandrarministern har sagt i sitt svar finns det i dag 13 000 personer i flyktingförläggningar. 3 000 av dessa har redan fått politisk asyl genom uppehållsoch arbetstillstånd. De kan emellertid inte placeras ut i olika kommuner på grund av den stora bostadsbrist som redovisas. Samtidigt redovisas en ökad efterfrågan på arbetskraft, åtminstone i de mest överhettade regionerna i landet. Det allvarliga i situationen är att antalet personer som vistas i förläggningar ökar oavbrutet. Det beror delvis på att det under augusti och september kom 2 000 asylsökande per månad, samtidigt som 1 000 personer per månad slussades ut från förläggningarna. Det innebär således att enbart under de två senaste månaderna växte behovet av förläggningsplatser med 2 000. Invandrarverket befinner sig i en närmast desperat situation när det gäller att hitta tak över huvudet för flyktingarna. Denna situation utnyttjas av olika privatpersoner och bolag som ser en möjlighet att tjäna snabba pengar på flyktingmottagandet. Det gäller exempelvis Heruba i Stockholm AB, som annars handlar med diamanter. Företagets två ägare har officiellt utvandrat till Thailand. De befinner sig ändock i och verkar i Sverige. De har gått in i flyktingförläggningsverksamheten för att tjäna snabba pengar. Varje år betalar invandrarverket hundratusentals miljoner kronor till olika privatpersoner för förläggningsverksamheten. Det är ändock den redovisade bostadsbristen som är det huvudsakliga argumentet för kommunerna när de är ovilliga eller tveksamma till att ta emot flera flyktingar. Vad tänker regeringen göra åt det? Invandrarministern kommer i sitt svar med de föga upplysande nyheterna att det är statsrådet Ulf Lönnqvist som har ansvaret för bostadsfrågorna och att det är kommunernas uppgift att se till att det finns bostäder för kommunernas invånare. Ännu så länge är i alla fall invandrarministern ansvarig för flyktingpolitiken. Som vanlig riksdagsledamot och medborgare förutsätter jag i alla fall att det finns en viss kommunikation mellan de olika statsråden och att regeringen i sin helhet är ansvarig för det kommunala flyktingmottagandet, som kommer att kapsejsa om ingenting görs. Invandrarministern redovisar det som har beslutats i samband med Prot. 1988/89:28 kompletteringspropositionen i våras, nämligen en viss försöksverksamhet 21 november 1988 med viss ersättning till kommunerna för kostnader för genomgångsbostäder. = 4 för flyktingar. Vi får däremot inget svar på vad regeringen tänker göra i den nu rådande situationen. Situationen har påtagligt förvärrats, och för invandrarverket är den närmast desperat. Regeringen kommer samtidigt med ett förslag om att öka räntan för ombyggnader. Detta förvärrar ytterligare kommunernas möjlighet att bygga om gamla fastigheter till bostäder, exempelvis för flyktingar. Vi från vpk:s sida har tidigare föreslagit kraftinsatser för att åstadkomma en lösning på den akuta bostadsbrist som vi har i dag och som gör att flyktingar — även om de har fått uppehållsoch arbetstillstånd — fortfarande vistas i olika förläggningar. Vi har föreslagit att regeringen borde finansiera tillkomsten av tillfälliga genomgångsbostäder som skulle vara tillgängliga för alla. Förutom för flyktingar skulle de också vara tillgängliga för ungdomar, frånskilda kvinnor eller andra som är i omedelbart behov av en bostad. Dessa tillfälliga bostäder bör ha en godtagbar standard och de bör tilldelas frivilligt, dvs. den som tilldelas en sådan bostad skall samtidigt behålla sin plats i den ordinarie bostadskön. Det är en lösning av konstruktivt slag i den desperata situation som vi befinner oss i. Om man inte vidtar sådana här kraftfulla åtgärder så riskerar man, invandrarministern, att omintetgöra förverkligandet av den flyktingpolitik som riksdagen har fattat beslut om. Det finns många som anser att just detta är meningen, nämligen att man på grund av en flaskhals i organisationen tvingar fram en restriktivare flyktingpolitik. Jag vill inte gärna tro på detta. Men regeringen borde i dag redovisa någon form av kraftfulla åtgärder. Annars finns det risk för att det kommunala flyktingmottagandet kapsejsar.

Fru talman! Det är en mycket viktig fråga som Alexander Chrisopoulos har tagit upp. Det är trist att det inte är fler här i kammaren som diskuterar denna fråga, eftersom denna fråga är något av nyckeln till flyktingpolitiken inför framtiden. Om man inte klarar av mottagningen av flyktingar ute i kommunerna blir det utomordentligt svårt att upprätthålla den generösa och ambitiösa flyktingpolitik som riksdagspartierna är överens om. Mot denna bakgrund ställer Alexander Chrisopoulos frågor till mig om bostadspolitiken i vid mening. I detta hänseende måste jag rimligtvis få hänvisa till bostadsministern. Jag anser inte att jag bör gå in i en diskussion om bostadspolitiken i vid mening. Det förslag som Alexander Chrisopoulos tar upp är just en sådan rent generell bostadspolitisk fråga. Låt mig säga att det beslut som riksdagen fattade beslut om i våras med anledning av regeringens förslag om genomgångsbostäder för flyktingar på detta område egentligen tillgodoser vad Alexander Chrisopoulos är ute efter. I kommunerna har emellertid engagemanget inte varit så stort för att utnyttja denna möjlighet. Men vi får hoppas att den metoden ändå kan utvecklas. De insatser som regeringen nu har föreslagit när det gäller bostadspolitiken har till syfte att man skall få fram fler bostäder. Då är man inte hjälpt av 97 att bygga om de bostäder som redan bebos, utan då gäller det att få fram nya bostäder. Det är själva utgångspunkten för regeringens förslag. Detta förslag ligger nu på riksdagens bord. Det är möjligt att riksdagen vill göra ändringar i det. Men jag hoppas, utifrån flyktingpolitiska utgångspunkter och utifrån mitt ansvar för flyktingpolitiken, att riksdagen inte vidtar åtgärder som försvårar framtagandet av fler bostäder genom att i stället ge möjligheter till annat byggande. På invandrarverket, som har ansvar för att administrera dessa frågor, är man ganska desperat i denna situation. Invandrarverket har allt stöd från regeringens sida för det arbete som bedrivs för att öka flyktingmottagandet ute i kommunerna, vilket bygger på frivilliga åtaganden. Jag är glad över att de allra flesta kommuner har gått med på ett sådant frivilligt åtagande. Bostadspolitik och bostadsbyggande är emellertid tidskrävande. Nu ökar bostadsbyggandet kraftigt i kommunerna, vilket jag har redovisat i mitt svar, vilket ger förhoppningar inför framtiden. Det är riktigt att det finns privata intressenter som nu försöker utnyttja krissituationen för att tjäna pengar på förläggningsverksamheten. Men jag vill erinra om den första fråga som jag svarade på här i kammaren i min egenskap av invandrarminister. I den frågan kritiserades invandrarverket för att hysa tveksamhet till privata förläggningar. Frågeställaren försvarade privata intressenter som försökte och försöker utnyttja den marknadssituation som har uppkommit. Jag vill inte vara så pessimistisk som Alexander Chrisopoulos är, även om jag inser problemet. Flyktingpolitiken och flyktingmottagandet får inte kapsejsa. Jag tror ändå att det ute i kommunerna finns en vilja och förmåga att uppfylla de krav som nu ställs och att man där, även om situationen är svår, ganska snart skall se en ljusning. Sedan tillkommer de planerade reformerna om kortare handläggningstider att kunna medverka till att situationen ljusnar. Men dessa reformer måste kopplas ihop med en ökad insats från kommunerna, så att flyktingarna inte blir kvar i förläggningar. Men förläggningsverksamheten måste, enligt min mening, minska. Den kan inte tillåtas att successivt öka hur mycket som helst.

Fru talman! Invandrarministern har föreslagit en omorganisation av invandrarverket. Detta förslag har välkomnats, inte minst från vårt partis sida. Vi ser detta förslag som ett försök att förkorta de ofta omdebatterade långa väntetiderna som bevisligen innebär en plågsam situation för de flyktingar som väntar i olika kommuner. Detta förslag innebär att invandrarverket skall organiseras om till fem stora avdelningar med fyra stora genomgångsslussar. Detta kommer förhoppningsvis, vi från vpk tror på det, att innebära att väntetiderna förkortas avsevärt mycket. Men vad hjälper det, invandrarministern, om man samtidigt har en kö med personer som redan har fått politisk asyl men som inte har möjlighet att komma ut i någon kommun? Kön med asylsökande kommer alltså att förkortas, medan den andra kön, som består av personer som inte kan placeras ut i olika kommuner, trots att de har arbetsoch uppehållstillstånd, kommer att bli längre. Inser inte invandrarministern att hela det här försöket med en omorganisation av invandrarverket för att förkorta väntetiderna riskerar att omintetgöras om man inte löser problemet med bostadsbristen? Bostadsbristen är ju i dag det huvudsakliga argumentet för olika kommuner att inte ta emot flyktingar, trots att efterfrågan på arbetskraft blir större och större. Nu säger invandrarministern att det på längre sikt bara finns ett verkningsfullt sätt att undanröja detta hinder, nämligen att öka bostadsbyggandet, och det är ju självklart. Alla politiker som arbetar med denna fråga vet att detta är den enda lösningen som är verkningsfull på lång sikt. Men vad skall man göra till dess? Objektivt sett dröjer det nämligen några år, invandrarministern, innan man bygger ikapp den bostadskö som finns i olika kommuner i landet. Det finns i dag 138 kommuner som redovisar en akut bostadsbrist, inte minst av arbetsmarknadsskäl; man har inte tillräckligt med arbetskraft på byggnadssidan för att avhjälpa denna bostadsbrist, åtminstone inte under de närmaste tre fyra åren. Frågan är då vad man bör göra när man inser det nödvändiga i att göra något för att öka bostadsbyggandet. Ett förslag är tillfälliga genomgångsbostäder för flyktingar i olika kommuner. På vilket sätt tänker regeringen stimulera kommunerna att få fram denna typ av bostäder?

Fru talman! Alexander Chrisopoulos påpekade mycket riktigt att reformarbetet riskerar att misslyckas om man inte får fram tillräckligt många kommunplatser. Men det är ingen nyhet för mig. Jag har stått här i talarstolen gång efter gång och påpekat just detta. Men jag har hela tiden mötts av enbart de kritiska rösterna som säger att vi borde liberalisera flyktingpolitiken ytterligare och öka antalet flyktingar som tas emot. Det har varit hopplöst att få i gång en seriös diskussion om hur vi skall kunna leva upp till de åtaganden som vi tar på oss genom de många tillstånd som vi ger flyktingar. Detta måste vara ett gemensamt ansvarstagande. Jag har länge varnat för denna situation, men jag är ändå inte lika pessimistisk som Alexander Chrisopoulos är. Jag ser ju hur vi nu kan öka bostadsbyggandet. Men det är viktigt att riksdagen tar ett samlat ansvar för detta. Här ligger nu på riksdagens bord förslag om behandling av bostadspolitiken i syfte att få fram flera bostäder. Jag hoppas att det ur den process som pågår i riksdagens utskott, och i synnerhet i kammaren, skall komma fram förslag som faktiskt ökar tillgången på bostäder — inte bara för flyktingar, men även för dem och andra. Jag vet att det finns många hinder på denna väg, brist på byggnadsarbetare och över brist på annan arbetskraft på en rad områden i samhället. Flyktingar behövs! De som har fått arbetstillstånd behövs ute i arbetslivet. Kommuner och andra arbetsgivare inser naturligtvis att om man skall få arbetskraft måste man ordna med bostäder. Det är det samlade begreppet som ligger bakom regeringens förslag till ekonomisk-politiska åtgärder, nämligen att öka tillgången på arbetskraft. Jag hoppas att det skall vara en aktiv drivkraft för kommunerna att öka sina insatser på detta område. Till denna diskussion bör läggas att det finns ett antal kommuner som har bostäder — inte i någon stor omfattning — att erbjuda flyktingar. Men det har varit svårt att placera flyktingarna där. Invandrarverket har därför skärpt och markerat sin policy och klart sagt ifrån att bostäder och arbetsplatser i hela landet måste utnyttjas. Det är inte acceptabelt att flyktingar står halvårsvis i kö i förläggningar för att komma till en viss kommun. De måste ta den plats de i första hand blir erbjudna. Därefter kan en flykting med uppehållsoch arbetstillstånd i Sverige på egen hand söka sig till andra orter där han hellre vill vistas. Men det får han göra på samma villkor som alla andra. Ute på förläggningarna håller invandrarverket nu på att öka informationen på dessa punkter och markerar och gör klart vilken situation vi nu står i och vad som krävs av flyktingarna själva.

Fru talman! Jag tolkar invandrarministerns svar som att regeringen i dag inte tänker vidta några åtgärder för att angripa problemet med den akuta situationen i det kommunala flyktingmottagandet. I stället hänvisar statsrådet till den allmänna ekonomiska politiken som syftar till att öka bostadsbyggandet på sikt. I det sammanhanget borde regeringen låta kommunerna undantas från förslaget om ökad ränta för lån för ombyggnader, så att kommunerna kan bygga om exempelvis ålderdomshem, gamla skolor och fabrikslokaler till bostäder. Gör man detta underlättar man för kommunerna att möjliggöra ombyggnader för tillfälliga genomgångsbostäder. Även om det stora problemet i dag när det gäller flyktingmottagandet är bostadsbristen, får man inte tolka detta som att man kan ge efter för svårigheterna och placera flyktingarna var som helst bara därför att det på vissa orter finns bostäder. Jag vill påminna invandrarministern om att flyktingmottagandet inte är till för att lösa obalansen i bostadssituationen i landet. Det är föga meningsfullt att placera flyktingar i övre Norrland bara för att där finns bostäder när det inte finns arbetsplatser. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det ingen lösning på problemet. Självfallet skall man placera flyktingarna efter de riktlinjer som riksdagen har fattat beslut om, bara invandrarverket har möjligheter att välja bland de kriterier som är lämpliga för placering av flyktingar. Man skall självfallet placera flyktingar där det finns en arbetsmarknad och tillräckligt med arbetstillfällen. Jag delar inte invandrarministerns uppfattning om att den strategi för hela Sverige som invandrarverket i dag tillämpar, i desperation för att hitta tak över huvudet för flyktingarna, är lämplig på lång sikt för flyktingmottagandet.

Fru talman! Jag tycker att Alexander Chrisopoulos är mycket orättvis när han i detta läge försöker summera debatten genom att säga att regeringen inte vill göra något. Jag har redovisat vilka förslag vi har lagt, och de är ganska många. Delar av dessa förslag ligger nu på riksdagens bord. Jag manar riksdagen att förvalta dessa förslag väl, så att vi får fram flera bostäder även för flyktingar. Frågan är då vad vpk vill göra. Alexander Chrisopoulos ger i talarstolen intrycket av att vara utomordentligt handlingskraftig. Men något förslag som skulle leda till en lösning på problemet har jag dess värre inte fått ur hans hand. I stället börjar nu Alexander Chrisopoulos återigen att kritisera Hela-Sverigestrategin, dvs. att alla kommuner skall delta i flyktingmottagan Prot. 1988/89:28 det. Det är ett sabotage mot flyktingpolitiken i Sverige i dag, och det skulle 21 november 1988 innebära att flyktingpolitiken i dag skulle kollapsa. Hade vi inte byggt utoch ZZGG—- tillämpat Hela-Sverige-strategin hade vi i dag varit i ett omöjligt läge. Denna strategi har inte skapats under de yttersta av dessa dagar. Strategin utmejslades 1984 och började tillämpas 1985. Det är en mycket medveten och riktig strategi. Slutligen, Alexander Chrisopoulos, blir jag litet indignerad när ni försöker sprida fördomen att man inte bör placera flyktingar i övre Norrland. Res till övre Norrland och titta på vilket utmärkt flyktingmottagande många av kommunerna där har svarat för. Dessa påståenden är närmast en skymf mot de här kommunerna. Påståendena håller liv i fördomen, som också odlas i förläggningarna, att till övre Norrland kan man inte flytta. Har man kommit till Sverige som flykting för att få en fristad, måste flyktingen få veta att när vi har brist på bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra storstadsområden och kan erbjuda bostäder på andra håll i landet, måste flykting faktiskt ta dem i anspråk. Det går inte att föra fram flera alternativ i det läget.

Fru talman! Ingemar Eliasson har ställt frågor till statsministern angående vår öppenhet och generositet gentemot flyktingar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Låt mig inledningsvis konstatera att jag i allt väsentligt kan instämma med den beskrivande delen av Ingemar Eliassons interpellation. Visserligen visar en undersökning från 1987 att den svenska befolkningens inställning till invandrare sedan slutet av 1960-talet har utvecklats i riktning mot större tolerans. Trots detta förekommer dock främlingsfientliga stämningar i Sverige. Sådana tendenser måste motarbetas. Det är en ytterst angelägen uppgift att bekämpa alla uttryck för rasism och främlingsfientlighet. En klar demonstration av regeringens ambitioner i denna fråga var tillsättandet i september 1987 av Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet. Den börjar nu närma sig slutet på sitt arbete. En framgångsrik kamp mot rasism och främlingsfientlighet är emellertid en angelägenhet också för många andra: alla de politiska partierna, kommunerna, folkrörelserna och alla de som blir flyktingarnas och invandrarnas medmänniskor. Toleransen och förståelsen måste komma underifrån och jag är övertygad om att den också finns förankrad i de breda folklagren. Vad det gäller är att tydliggöra den och lyfta fram den som en motvikt till det högröstade fåtal som för rasismens och främlingsfientlighetens talan. 101 Utgången av folkomröstningen i Sjöbo är ytterst beklämmande och en 21 november 1988 påminnelse om att vi inte får mattas i våra strävanden. Det är angeläget att understryka att vad som hänt i Sjöbo inte är representativt för Sverige — ett land där 260 av våra 284 kommuner frivilligt ingått avtal för att ta emot flyktingar. Den svenska flyktingpolitiken består traditionsenligt av tre huvudelement: För det första är det ett aktivt arbete för att upprätthålla och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och motverka de orsaker som tvingar människor att fly. För det andra är det ett solidariskt stöd i form av bistånd till flyktingarna i tredje världen och mottagarländerna. Sverige är både relativt och i absoluta tal en av de största bidragsgivarna till den internationella flyktinghjälpen, och det samlade svenska bidraget för 1987 uppgick till över 650 miljoner svenska kronor. För det tredje är det en generös politik, både vad gäller prövning av enskilda asylsökandes ärenden och beträffande överföring till Sverige av flyktingarna inom ramen för vår flyktingkvot. När man talar om Sveriges roll i flyktingpolitiken bör det understrykas att Sverige i dag tar emot flest asylsökande per capita i hela Europa. Under slutet av 70-talet och början av 80-talet gavs ca 3 000—4 000 tillstånd per år, medan vi t.ex. år 1986 gav nästan 12 000 tillstånd till flyktingar och därmed jämställda samt deras anhöriga. År 1987 var motsvarande antal 16 545. För 1988 förväntar vi att såväl antalet asylsökande som antalet uppehållstillstånd med politisk bakgrund kommer att bli det högsta hittills. När man jämför Sverige med andra europeiska länder är det också av intresse att se på hur många asylsökande som får uppehållstillstånd. I Sverige får ca 80 96 av de asylsökande stanna. Motsvarande siffra är betydligt lägre i de flesta andra länder, i en del så låg som 10—20 96. Jag vill efter att ha gett denna bakgrund helt kort svara på Ingemar Eliassons tre frågor: 1. Regeringen tog, som jag redan nämnt, redan i september 1987 initiativ till att tillsätta en parlamentarisk kommission för att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Kommissionens uppgift är att pröva vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet samt att stimulera till sådana åtgärder. En stor del av arbetet för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet handlar om informationsinsatser av olika slag, bidrag till projekt och insatser av olika grupper och organisationer som kan engageras i arbetet. För dessa ändamål har 12 milj.kr. ställts till förfogande. Sådana insatser beslutas av regeringen efter framställningar från kommissionen, och bidrag har lämnats till ett stort antal projekt. Kommissionen arbetar för närvarande på sin slutrapport. Jag disponerar sedan ett par år tillbaka ett särskilt anslag för opinionsbildande verksamhet, vilket i huvudsak är inriktat på att stödja kunskapsspridning och opinionsbildning samt aktiviteter som syftar till att öka bl.a. folkrörelsernas engagemang i dessa frågor. Här skall också nämnas den vänskapsvecka som under de senaste två åren har arrangerats av folkrörelserna som ett led i att förstärka kontakten mellan å ena sidan invandrarna och flyktingarna och å andra sidan svenskarna i allmänhet. Slutligen kan nämnas att invandrarverket sedan många år tillbaka arbetar långsiktigt med att genom påverkan förbättra etniska relationer. I detta arbete spelar samarbetet med skolan en stor och viktig roll. Ett viktigt initiativ i det sammanhanget är även skolöverstyrelsens arbete för en internationalisering av skolan. 2. När det gäller arbetet i övrigt att främja öppenhet och generositet gentemot invandrare vill jag bara än en gång understryka betydelsen av kontinuitet. Enstaka punktinsatser är av begränsat värde — arbetet måste bedrivas fortlöpande. Målet är att skapa en folklig mobilisering mot rasism och främlingsfientlighet. Jag vill också betona hur viktigt det är att arbetet sker i nära samråd med invandrarnas och flyktingarnas egna organisationer. Den kritik som kunnat riktas mot gällande regler och praxis i fråga om de asylsökandes rättssäkerhet har enligt min mening i stor utsträckning att göra med de alltför långa handläggningstiderna i asylärenden. Som anmälts till riksdagen vid flera tillfällen pågår ett brett översynsarbete, som syftar till att drastiskt förkorta väntetiderna genom bl.a. förändringar i lagstiftningen. 3. I sin tredje fråga efterlyser Ingemar Eliasson internationella initiativ. Även här måste arbetet primärt vara långsiktigt. Sverige är ett av de internationellt mest aktiva länderna när det gäller att verka för ett ökat stöd för världens flyktingar, för en förstärkning av arbetet för att motverka att människor tvingas fly och för ett bibehållande av en human och solidarisk flyktingpolitik. Vi tar kontinuerligt initiativ i dessa frågor inom ramen för vårt arbete i FN:s generalförsamling, FN:s flyktingkommissaries styrelse och Europarådet, i bilaterala och informella kontakter med andra europeiska stater och inom ramen för det nordiska samarbetet. I detta sammanhang kan jag särskilt nämna den nordiska samrådsgruppen i flyktingfrågor. Gruppen tillkom på Sveriges initiativ hösten 1986 och spelar en allt viktigare roll för det nordiska flyktingpolitiska samarbetet. Regeringen arbetar i flera informella sammanhang hårt för att de europeiska länderna bättre skall leva upp till sitt ansvarstagande för asylsökande. Sverige har spelat en ledande roll inom FN när det har gällt åtgärder för att förbättra situationen för utsatta grupper, som flyktingbarn och flyktingkvinnor, liksom i arbetet för att stoppa militära attacker på flyktingläger. Avslutningsvis vill jag framhålla värdet av den breda parlamentariska enighet som råder i fråga om vår flyktingpolitik. Den är en stor tillgång i vårt internationella arbete. Den är också av synnerligen stort värde när det gäller kampen mot främlingsfientlighet och rasism. Den parlamentariska enigheten utgör en viktig förutsättning för att vi skall kunna fortsätta att bedriva en generös och omfattande flyktingpolitik.

Fru talman! Då Ingemar Eliasson är vid FN-delegationen i New York har han bett mig att ta emot svaret i hans ställe, och jag vill härmed tacka invandrarministern för svaret på Ingemar Eliassons interpellation. I flyktingdebatten finns både ljusa och mörka inslag. Samtidigt som vi internationellt ser ljusningar på flera av de konflikter som har skapat stora flyktingskaror, finns det i vårt land såväl som i andra europeiska länder oroande tecken på en mer högljudd främlingsfientlig opinion. Trots att Sverige tidigare under arbetskraftsinvandringens år tog emot betydligt fler människor från andra länder än vad som nu är fallet, har under 80-talet främlingsfientligheten blivit ett inslag som märks alltmer i samhället. Inte minst märks den genom att de populistiska grupperna, missnöjesorganisationerna, har tagit upp kampen mot den svenska flyktingpolitiken. Det är ett relativt nytt inslag i sådana gruppers verksamhet. Detta är allvarligt — inte minst mot bakgrund av att större delen av Sjöbos befolkning sagt nej till 15 flyktingar. Men hur upprörda vi än är över detta kvarstår faktum att svenskarna aldrig har varit mer toleranta än nu. Diskrimineringsutredningar har entydigt fastslagit att vi svenskar i takt med att vi får mer kunskaper och kontakter ständigt blir mer toleranta och generösa. Detta faktum kan inte nog betonas. Även om man är upprörd över resultatet i Sjöbo får det inte överskugga det faktum att svenskarna i grunden är ett generöst och tolerant folk. Även om de rena rasisterna är få finns det en allmänt utbredd skepsis mot invandrare och flyktingar. Den kan under ogynnsamma omständigheter urarta. Den får sin näring ur myterna, ur bristen på kunskap och ur konkurrensen om bostäder och arbeten. För att bekämpa främlingsfientligheten måste friktioner som dessa undanröjas. Jag avstod tidigare från att delta i debatten om bostäder eftersom jag i stället avsåg att beröra frågan i den här interpellationsdebatten. Det är fullständigt självklart att även regeringen och inte enbart kommunerna eller invandrarverket måste sätta till alla klutar för att finna lösningar och för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Framför allt är det väsentligt att man åstadkommer tillfälliga lösningar, eftersom de långsiktiga problemen på bostadsmarknaden så småningom förhoppningsvis kommer att lösas. Det som gäller just nu är att regeringen måste ta sitt ansvar för att dessa tillfälliga lösningar kan bli av. Under den tidigare interpellationsdebatten har det väl inte framkommit några nyare förslag på det här området, och det tycker jag är beklagligt. En annan punkt jag vill ta upp är frågan om arbete. De långa handläggningstiderna leder till en sysslolöshet för asylsökande som ibland utsträcks i åratal. Detta förhållande sticker naturligtvis i ögonen på kommunens invånare. Det är dessutom oerhört destruktivt för en asylsökande, och många får psykiska problem just på grund av sysslolösheten under väntetiden. I regeringens ekonomisk-politiska proposition nämns, litet diffust, åtgärder för att skapa en mer meningsfull sysselsättning på förläggningarna. Jag skulle därför vilja fråga invandrarministern vad som menas med detta. Jag vill från denna talarstol upprepa frågan: Varför är regeringen inte beredd att fundera över en modell som gör det möjligt för asylsökande att arbeta, hur nu detta skall utformas? Självfallet understryker jag att folkpartiet med denna åtgärd inte vill medverka till att införa ett gästarbetarsystem, utan det måste bli fråga om extraordinära arrangemang just för asylsökande. Varför är regeringen så ointresserad av att diskutera formerna för en sådan modell? Enligt en forskare på det symposium om rasism som ägde rum i fredags i förra veckan och som var anordnat av kommissionen mot rasism är arbetslösa asylsökande som bor på förläggningar en ständig provokation för bylivet. Att åtgärda detta skulle betyda oändligt mycket mer än allt vad kommissioner, symposier och pengar till folkrörelser kan åstadkomma när det gäller att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. En annan fråga i interpellationen berörde rättssäkerheten. Den får vi framför allt anledning att återkomma till då propositionen om den nya utlänningslagen läggs på riksdagens bord. Låt mig bara än en gång understryka vikten av att införa rätt till juridiskt biträde för alla. Om detta sker får vi en första utredning av högre kvalitet, vi får ett mindre antal överklaganden till regeringen, vi minskar handläggningstiderna och vi bevarar också värdigheten när det gäller mottagandet av den enskilda asylsökanden. Det som framför allt bekymrar mig och mina partikolleger här i riksdagen, och även många ledamöter inom andra partier, är inte hur lagen är formulerad utan hur den gällande lagen tillämpas. Bland folkrörelser, enskilda riksdagsledamöter, advokater och många andra som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med enskilda fall stiger förvåningen och upprördheten över den allt hårdare praxis som har utvecklats. Det går en underström, ett dubbelt budskap, från regeringen. Å ena sidan är man positiv i deklarationerna, å andra sidan lämnar man ett tvetydigt budskap i och med utvecklandet och sanktionerandet av en allt hårdare praxis i enskilda fall. Detta har inte minst en mycket stor betydelse för främlingsfientligheten och för hur den utvecklas i framtiden i Sverige.

Fru talman! Jag vet egentligen inte om Maria Leissner menade att främlingsfientligheten hade ökat eller om den hade minskat. Jag menar att detta myckna tal om en ökande främlingsfientlighet och rasism kan bli något av en självuppfyllande profetia. Jag ser mycket allvarligt på de här tendenserna. Vi tillsatte en kommission med en bred parlamentarisk förankring för att förebygga främlingsfientlighet och rasism. Jag tror att sådana tendenser dess bättre och stämningar inte har ökat i det svenska samhället. Men det är allvarligt nog att de finns, de måste förebyggas och bekämpas. Jag är glad över den breda parlamentariska uppslutning som finns bakom sådana åtgärder och att vi i det här parlamentet inte har företrädare för främlingsfientliga partier. Det är en oerhörd styrka i vår flyktingpolitik. Det är också därför vi har kunnat inta en sådan ledande position i Europa när det gällt att konsekvent fullfölja en flyktingpolitik. Trots detta kommer Maria Leissner ändå med svepande beskyllningar om en allmän restriktivitet och en hårdnande bedömning i enskilda ärenden. Det är väl den sortens kritik som jag får leva med, men den har inte verklighetsunderlag. Det kommer alltid att finnas delade meningar om bedömningen i vissa enskilda ärenden. Ingen regering och inte heller invandrarverket kommer att undgå kritik av handläggningen i vissa enskilda ärenden. Att sådana diskussioner kan uppkomma utgör ändå inte skäl till den här svepande bedömningen av att det skulle vara fråga om en hårdnande praxis. Det är i stället så att vi i vissa avseenden har liberaliserat gällande praxis. Detta kan objektivt avmätas när det gäller barnens situation som beaktas i större utsträckning än tidigare beaktas. Jag skulle kunna utveckla detta resonemang ytterligare, och jag beklagar Maria Leissners sätt att diskutera på den här punkten — det har inte något underlag i verkligheten. Maria Leissner efterfrågar regeringens ansvarstagande när det gäller bostadsbyggandet. Vi har verkligen sett till att bostadsbyggandet har ökat, och vi har framlagt ett antal förslag som nu finns hos riksdagen. Förvalta dem väl! Vi har framlagt förslag som skulle tillgodose önskemålet om mottagningscentra ute i kommunerna i form av tillfälliga arrangemang, och med en mycket klar markering om att det skall vara fråga om tillfälliga arrangemang så att vi inte bygger in en segregation i samhället och därmed underminerar invandrarpolitiken. Sådana förslag har regeringen framlagt, och man har fattat beslut. Det är kommunerna som skall sätta i gång och ta vara på den här möjligheten. När det gäller frågan om arbetstillstånd för asylsökande så har den diskuterats många gånger. Så länge vi inte kan få ut de flyktingar som har sina arbetstillstånd klara i arbetslivet är det ganska meningslöst att föra en diskussion om tillstånd för dem som tillfälligt vistas här eller som rent av har fått ett eller ett par avslagsbeslut på sin tillståndsansökan. Kom med förslag, Maria Leissner, om vilka arbetstillfällen man kan erbjuda dem som bor på förläggningar uppe i Svappavaara, Kristineberg, Norrfällsviken eller andra liknande förläggningar där det bor 200-300 asylsökande. Det är en illusion att tro att man där kan ordna arbetsplatser. Vi har däremot sagt att vi skall se på vilka möjligheter det finns att ordna andra former av meningsfull verksamhet under den allt kortare tid som flyktingar skall behöva vistas i förläggningar, om våra förslag vinner gehör här i riksdagen framöver. Låt mig avslutningsvis säga att allting inte är kolsvart på det här området. Det finns faktiskt mycket inspirerande exempel att peka på. Jag har en lista över sådana exempel från invandrarverket. Man har exempelvis från företag, kommuner och landsting inventerat vilka arbetssökande med uppehållstillstånd det finns på förläggningarna ute i kommunerna. Man har funnit många sådana personer och vidtagit åtgärder för att inlemma dem i arbetslivet. Det finns exempel från Trollhättan och Östergötlands läns landsting, från Vingåkers och Lidköpings kommuner. Det är genom att inspirera kommunerna och andra arbetsgivare till sådana här insatser som vi nu kan gagna flyktingpolitiken och se till att vi kan fortsätta med den generösa tillämpning som vi hittills har bedrivit.
Fru talman! Invandrarministern sade sig inte vara säker på huruvida jag trodde det fanns eller inte fanns rasism i Sverige, eller hur han nu formulerade det. Jag kan upprepa det som jag sagt tidigare: att det självfallet är så, att rasismen är mycket begränsad i Sverige. Det vet vi alla. Vi vet också att det är fler som blir alltmer generösa. Men vi har ett stort problem med att stora grupper hyser en uttalad skepsis som inte är en fullt utvecklad främlingsfientlighet, utan som under ogynnsamma omständigheter kan urarta till en mer allvarlig främlingsfientlighet, om vi inte ser upp. Jag menar att det finns flera punkter där särskilt regeringen har ansvar och där regeringens agerande har en oerhört stor betydelse för hur detta problem hanteras och för vad som händer med dessa människors attityder. Det gäller frågan om konkurrens om bostäder, det gäller frågan om arbete. Det sticker i ögonen på människor inte bara när tusentals flyktingar med arbetstillstånd har svårt att komma in på arbetsmarknaden utan också när flyktingar runt om i landet — och det är ett annat och helt specifikt problem — ofta finns kvar på förläggningarna i flera år och under den tiden inte har något annat att göra än att rulla tummarna och bekymrat vänta på besked. Självfallet sticker detta i ögonen på kommunens invånare. Självfallet ger detta upphov till en omfattande mytspridning. Moderna folksagor, som folklivsforskare kallar det, får naturligtvis en mycket stor spridning i situationer där man ser sysslolösa flyktingar gå och slå dank. Tyvärr har vi också sett att det kan leda till sociala problem på förläggningarna. Här finns ett mycket stort problem som är skilt från frågan om invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Jag hoppas att vi så småningom kan få en dialog om hur vi konkret kan göra något för att få en bättre situation på förläggningarna. Sedan är det kanske litet svårt att hävda att jag och en del kolleger till mig i riksdagen inte befinner oss i verkligheten när det gäller diskussionen om hur praxis har utvecklats. Vad jag framför allt är ute efter är att ventilera den oro jag och många med mig känner över att vi har sett praxis hårdna i enskilda fall. Det kommer ju en ganska strid ström av enskilda fall till mig och många andra i riksdagen, och vi tar självfallet då kontakt med folkrörelseorganisationer på det här området. Denna hårdnande praxis tillsammans med problemet med bostäder och arbete gör att man skapar en tvetydighet i flyktingpolitiken. De högtflygande deklarationerna och de vackra ambitionerna skorrar litet falskt, när man ser hur flyktingpolitiken i verkligheten får sin utformning. Jag menar att detta är ett hittills ouppmärksammat problem. Regeringen har ett mycket stort ansvar.

Fru talman! När Maria Leissner säger att det finns en stor uttalad skepsis mot invandrare och flyktingar i samhället vill jag säga att Maria Leissner kan ha den bedömningen. Själv har jag en mer optimistisk bedömning. Men för att vi skall kunna upprätthålla respekten och stödet för flyktingpolitiken är det enligt min mening mycket viktigt att bedriva den med konsekvens. Vi måste handlägga enskilda ärenden så, att förståelsen och respekten för flyktingpolitiken som en flyktingpolitik bibehålls i landet. Det är viktigt att vi kan behålla det breda stöd för flyktingpolitiken som vi har nu. Därför får det inte bli några nyckfulla bedömningar; enskilda ärenden får inte avgöras utifrån tillfälliga opinioner. Detta är en svår uppgift och många gånger en smärtsam uppgift. Jag skulle uppskatta om Maria Leissner och andra kritiker försökte sätta sig in i vad den uppgiften innebär och försökte förstå vikten av att vi handlägger ärendena på det sättet. Maria Leissner säger att det finns en stigande oro över en hårdnande praxis. Det är möjligen en oro som Maria Leissner och några andra sprider i landet, men den har ingen grund i den tillämpning av praxis som regeringen och invadrarverket nu har. Om det ligger flera tusen ärenden i vilka beslut skall fattas och vi då påskyndar handläggningen, sätter in fler handläggare och ökar takten för att komma ner i rimliga handläggningstider, innebär det att många beslut fattas. Självfallet innebär det då också att det fattas fler negativa beslut. När det totala antalet beslut kraftigt ökar blir det också ett ökat antal negativa beslut. Därmed ökar naturligtvis möjligheten för att man på många håll kan skapa lokala opinioner kring än det ena än det andra ärendet. Jag vill återigen betona att handläggningen måste ske med konsekvens. Nyss hade vi en diskussion om den prekära situationen då det gäller att skaffa bostäder åt flyktingar och verkligen kunna ta emot de asylsökande som får sin ansökan bifallen.

Jag undrar hur Maria Leissner anser sig kunna ta ansvar för en sådan sammanhållen politik. Får jag sluta med att tala om att Rädda barnen, Röda korset, svenska kyrkan, Frikyrkorådet, Diakonia och Svenska flyktingrådet nu planerar en omfattande aktion för att hjälpa till att få fram fler bostäder och få fram ett bättre mottagande i kommunerna. Jag tycker att det är en fin insats, som bådar gott. Jag önskar att den hade kommit tidigare, men det är just den typen av aktioner vi i dag behöver för att kunna fullfölja vår flyktingpolitik.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag blir något bekymrad när invandrarministern för ett resonemang där det framskymtar att praxis på något sätt varierar med hur många flyktingar och asylsökande som kommer till Sveriges land. Om vi börjar tillämpa lagstiftningen så som den ursprungligen har avsetts att tillämpas, skulle det eventuellt medföra att fler asylsökande får stanna. Det tycker då uppenbarligen invandrarministern vore beklagligt, eftersom det inte finns tillräckligt med bostäder. Jag tycker att detta resonemang är farligt. Det är fullständigt självklart att vi, oavsett hur många eller hur få bostäder vi har i Sverige, alltid måste kunna ta emot flyktingar som är flyktingar enligt de internationellt erkända definitionerna. Det är mycket farligt att ge sig in på sådana resonemang som antyder att vi skulle vara beredda att strama åt flyktingpolitiken, om vi i Sverige får bekymmer av ekonomisk karaktär. Jag hoppas att jag missuppfattade invandrarministern på det här området. Jag skulle dock vilja ta upp en sista aspekt på Ingemar Eliassons interpellation, där han frågade efter internationella initiativ. Invandrarministern hävdar i denna debatt såväl som i andra sammanhang att Sverige är ett generöst flyktingland i europeisk mening. Jag skulle vilja ställa frågan: Är det verkligen något att yvas över? De övriga europeiska länderna är inte särskilt generösa utan tävlar tvärtom i snålhet med varandra. Om vi däremot jämför oss med jordens fattigaste länder, så finner vi att vi i Sverige inte är särskilt generösa. De stora flyktingskarorna återfinns just i de fattigaste länderna. Det är UNHCR:s ansvarsområde att söka hjälpa jordens fattiga länder med de stora flyktingskarorna, att söka se till att det finns livsmedel, att lägerverksamheten är ordnad, att det fungerar med återförening, repatriering. UNHCR har mycket svåra ekonomiska problem — hundratals miljoner dollar fattas i dess budget. Sverige är redan en av huvudbidragsgivarna. Trots detta säger UNHCR:s representanter vid förfrågan att de skulle säga tack till mer pengar från Sverige. Jag skulle vilja fråga invandrarministern om han är beredd att mot den bakgrunden öka bidragen till UNHCR.

Fru talman! Jag nödgas utnyttja möjligheten till särskilt inlägg i denna debatt för att verkligen tala om att Maria Leissner har missuppfattat, kanske medvetet, vad jag sade om praxis och bostäder. Jag sade vid flera tillfällen att det är viktigt att vi tillämpar flyktingpolitiken konsekvent. En konsekvent bedömning i enskilda ärenden är grundläggande för förtroendet för oss i dessa frågor. Hur Maria Leissner ändå kan tolka mig på det sättet att jag menar att vi måste variera praxis efter det antal bostäder som finns i de olika kommunerna begriper jag inte. Däremot har jag konstaterat att Maria Leissner å ena sidan säger att vi har en prekär bostadsbrist och svårt att klara flyktingmottagandet, och å andra sidan säger att vi i dagens läge bör liberalisera praxis. Det resonemanget får jag inte att gå ihop. Om Maria Leissner verkligen vill liberalisera och öka mottagandet utöver det rekordhöga mottagande som vi har i dag måste Maria Leissner också ta på sig ansvaret för att detta kan möjliggöras även ute i kommunerna. Det får inte bara bli en mängd privata företag som tjänar pengar på långa förläggningstider. Är vår flyktingpolitik någonting att yvas över, undrar Maria Leissner. Nej, det tycker jag inte. Internationellt solidaritetsarbete är aldrig någonting att yvas över. Solidaritet skall man aldrig skryta med. Nöden i världen är så stor och behoven är så omfattande. Självfallet skulle vi behöva göra mycket mer. Det vore ändå inte värt att yvas över. Det kan ändå vara motiverat att göra en jämförelse med andra länder — inte minst i en situation som jag ofta upplever, nämligen den att vi kritiseras av företrädare för olika organisationer för att bedriva en snål och snäv flyktingpolitik. I det läget finns det alltså skäl att redovisa vad bland andra i UNHCR tycker om svensk flyktingpolitik. Organisationen tycker att vår politik är utmärkt, och den framhålls ständigt som ett föredöme i Europa. Jag säger detta inte för att yvas utan fastmer för att inspirera till ett fortsatt engagerat arbete i dessa frågor.

Fru talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen avser att på något sätt medverka till att de förslag och intentioner som framkommit inom landsbygdskampanjen ”Hela Sverige skall leva” kan fullföljas omedelbart? Låt mig börja med att konstatera att landsbygdskampanjen mött ett mycket stort gensvar ute i landet. Med sin breda och starka folkrörelsebas har kampanjen visat styrkan och möjligheterna i det pågående lokala utvecklingsarbetet. Det gäller nu att ta vara på alla de ideér och uppslag som kommit fram. På den punkten har jag ingen annan uppfattning än Börje Hörnlund. Jag vet inte om Börje Hörnlund tagit del av det material som överlämnades i budkavleform på Skansen den 28 augusti. Materialet omfattar enligt Nationella Folkrörelsekommittén ca 10 000 ideér och uppslag och berör förhållanden på lokal, regional och central nivå. För bearbetning och sammanställning av detta grundmaterial har Nationella Folkrörelsekommittén begärt och beviljats medel. De sammanställningar som resp. länskommitté tidigare gjort överlämnade Nationella Folkrörelsekommittén till industridepartementet. Regeringen har överlämnat detta material till den regionalpolitiska kommittén som ett av underlagen för dess arbete. Det kan nämnas att sekretariatet till sig knutit en särskild grupp som behandlar gelsbygdspolitiska frågor. När Börje Hörnlund talar om ovilja och passivitet från regeringens sida så bortser han ifrån att, oavsett landsbygdskampanjen, genomförandet av den förstärkta och förnyande regionalpolitik som regeringen satsat på sedan 1982 pågår. Denna politik ligger i linje med och kommer att bidra till genomförandet av många av de ideér och förslag som kommit fram inom ramen för kampanjen. Låt mig bara få nämna några exempel på denna politik. Glesbygdsstödet har successivt förbättrats och blivit ett effektivt och flexibelt stöd för förbättrad service och sysselsättning i glesbygd. Hemslöjdskonsulentverksamheten har förstärkts. De särskilda regionalpolitiska insatserna i bl.a. Bergslagen och norra Sveriges inland innehåller flera förslag av stor betydelse för landsbygdens utveckling, t.ex. på utvecklingsområdet. Ett särskilt åtgärdsprogram för jordbruket i norra Sverige genomförs. Viktiga är här försöken att stimulera verksamheter som kompletterar jordoch skogsbruket. Jag vill betona att om en sådan här kampanj skall bli framgångsrik så måste det väsentliga arbetet ske ute på fältet, och glädjande nog är detta också vad som sker. Det är också där som de ekonomiska resurserna finns, exempelvis närmare 650 milj.kr. i årliga länsanslag. I regleringsbrevet för detta anslag har regeringen framhållit att länsstyrelserna skall beakta den pågående landsbygdskampanjen vid fördelningen av medlen på olika ändamål. Detta innebär också att mängder av idéer och förslag kan genomföras redan nu på regional och lokal nivå. Även på central nivå sker mycket positivt inom kampanjen som inte kräver regeringseller riksdagsbeslut. Mycket kan förbättras genom samarbete och attitydförändringar, inte minst vad gäller sektorspolitiken. Som Börje Hörnlund känner till har glesbygdsdelegationen regeringens uppdrag att samordna arbetet inom landsbygdskampanjen. Delegationen samverkar på olika områden med kommuner och statliga organ för att få till stånd nya arbetssätt som befrämjar samarbetet, helhetssyn och decentralisering. Kampanjen har satt landsbyggdsutvecklingsfrågorna i fokus. En redan pågående utvecklingsprocess intensifierades och kommer givetvis inte att upphöra i och med att budkavlarna överlämnats eller när kampanjen i Sverige officiellt avslutas under 1989. Regeringen är synnerligen angelägen om att det engagemang och den framtidstro som nu finns tas till vara, så att vi kan nå målet att ”Hela Sverige skall leva”. Dåvarande industriministern sade den 28 augusti att han avsåg att inbjuda företrädare för gelsbygdsdelegationen och Nationella Folkrörelsekommittén till överläggningar om hur arbetet med landsbygdsfrågorna skall drivas vidare. Jag har för avsikt att kalla dessa företrädare till ett möte på departementet. Fru talman! Enligt min mening pågår på alla nivåer ett positivt utvecklingsarbete för landsbygdens framtid. Det vore glädjande om även Börje Hörnlund lät sig ryckas med av denna entusiasm.